Herr talman! Magnus Oscarsson har frågat om landsbygdsministern har för avsikt att ta initiativ till att förändra miljöbalkens terminologi så att jordbruk inte ska klassas som miljöfarlig verksamhet. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan. Jag instämmer i Magnus Oscarssons resonemang om att jordbruket är en oumbärlig del av livsmedelsförsörjningen i Sverige. Svensk livsmedelsproduktion ska vara både miljömässigt hållbar och konkurrenskraftig. Benämningen av jordbruket som miljöfarlig verksamhet återkommer i flera frågor och debatter. Riksdagen har vid tidigare tillfällen konstaterat att det inte nödvändigtvis behöver innebära att en verksamhet är farlig för människors hälsa eller för miljön bara för att den definieras som miljöfarlig. Om miljön påverkas eller kan påverkas i enlighet med definitionen klassas den som miljöfarlig. Att en företeelse omfattas av begreppet miljöfarlig verksamhet anger endast att miljöbalkens regler om miljöfarlig verksamhet ska tillämpas. En stor variation av verksamheter utöver jordbruk och livsmedelsproduktion faller in under begreppet miljöfarlig verksamhet, till exempel vindkraftverk och sjukhus. Miljöfarlig verksamhet är en sedan länge etablerad rättslig definition inom den svenska miljölagstiftningen. Jag har därför inte för avsikt att ta initiativ till att ändra klassificeringen av jordbruk som miljöfarlig verksamhet.

Herr talman! Jag frågade landsbygdsministern om han var villig att ta initiativ till att förändra miljöbalkens terminologi, så att jordbruket inte ska klassas som miljöfarlig verksamhet. Varför är det viktigt? Jo, före sommaren fattade riksdagen i just den här kammaren beslut om en livsmedelsstrategi. Beslutet var viktigt. Vi säger numera att vi vill utveckla jordbruket och inte avveckla det, vilket politiken gått ut på under kanske 30 år. I livsmedelsstrategin talar vi om att vi vill öka produktionen, stärka konkurrenskraften genom regelförenklingar för Sveriges jordbrukare och höja självförsörjningen av livsmedel. Det är viktigt. Men betyder det någonting egentligen, eller är det bara en massa fina ord? Många jordbrukare som jag har talat med reagerar kraftigt på att jordbruk klassas som miljöfarlig verksamhet i miljöbalken. Ordet miljöfarlig har en oerhört negativ klang. Många tänker på giftiga kemiska produkter eller vapen. När vi åt frukost i morse åt vi kanske havregrynsgröt, hällde på mjölk, käkade ägg och tog en skinkmacka. Allt var naturligtvis från Sverige. Jag undrar hur många av oss som tänkte att de som har producerat det här håller på med miljöfarlig verksamhet. Det faller på sin egen orimlighet. Jag menar att om riksdagen tar beslut om en livsmedelsstrategi måste det få konsekvenser även i miljöbalken. Som jag förstår det är miljöbalken ett levande dokument. Vi ska också ha klart för oss att den skrevs under de åren då den politiska synen på jordbruket i den här kammaren gick ut på att det skulle avvecklas. Men nu är det en ny tid. Eller hur, ministern? Varför vill inte miljöministern att den av riksdagen beslutade livsmedelsstrategin ska märkas i miljöbalken, så att jordbruk inte klassas som miljöfarlig verksamhet?

Herr talman! Statsrådet! Jordbruk klassas som miljöfarlig verksamhet och är i samma kategori som gruvindustri, tung kemisk industri, skogsindustri, oljeindustri, läkemedelsindustri, sjukvårdsverksamhet och så vidare. Hur staten betecknar jordbrukets verksamhet och betydelse är en viktig fråga. Jag var kanske först med att ta upp detta genom motioner och en interpellation till landsbygdsministern förra året. Centerpartiet har även lyft upp frågan. Även jordbruksorganisationer lyfter fram den. Och det är bra att Magnus Oscarsson gör det nu. I miljöbalken betecknas jordbruket som miljöfarlig verksamhet, som miljöministern säger, liksom de industriverksamheter som jag nämnde samt avloppsreningsverk, sopförbränningsanläggningar och mycket mer. Jordbruk är åkrar och betesmarker, frisk luft, biologisk mångfald och kretslopp. Jordbruket nyttjar sedan tusentals år tillbaka marken till att på ett förnybart sätt producera mat och energi genom sol, vatten och luft i fotosyntesen. Det blir ganska absurt att bunta ihop denna livsnödvändiga verksamhet med tung, miljöpåverkande industri under samma beteckning i miljöbalken. Signalvärdet av hur staten väljer att beteckna jordbruket i olika sammanhang är mycket betydelsefullt. Och det är allvarligt om skolungdomar och övriga medborgare går omkring och tror att jordbruket inte är främst en livsnödvändig verksamhet utan en miljöfarlig verksamhet som staten måste begränsa, och kanske mer i Sverige än i andra länder. Då skulle vi lösa våra miljöproblem genom att importera mat från länder som inte alls vårdar marken lika bra som vi gör i Sverige. Det skulle bli helt fel. Jag diskuterade som sagt det här med landsbygdsministern våren 2016. Han hade ungefär samma inställning som miljöministern, nämligen att jordbruket har stor betydelse, men det är minsann miljöfarligt och det ska märkas i miljöbalken. Jordbruket innebär självfallet inte bara positiv utan även negativ miljöpåverkan. Och arbetet med det ska givetvis fortsätta, oavsett rubrik i miljöbalken. Men det vore värdefullt om jordbruket kunde lyftas fram som en egen rubrik i miljöbalken, till exempel under beteckningen livsnödvändig verksamhet. Det finns ekologiskt jordbruk och vanligt jordbruk. Alla är enligt min uppfattning miljövänliga, med lite olika plus och minus. Ministern hade kunnat göra det lätt för sig och vinkla det som Miljöpartiet brukar. Det hedrar henne att så inte skedde. Hela det svenska jordbruket behövs och är en livsnödvändig verksamhet med många goda miljöförtjänster och en del miljömässiga nackdelar som kan variera mellan olika odlingskoncept. Det som oroar mig är som sagt om skolungdomar och övriga medborgare får fel uppfattning om jordbruket, att det är något miljöfarligt som ska begränsas och läggas så hårda restriktioner på att det flyttas utomlands. Vi måste i stället lyfta fram det, gärna genom en ny beteckning i miljöbalken men framför allt i alla sammanhang när vi diskuterar svenskt jordbruk - i livsmedelsstrategier och då vi tittar på vår miljö, vårt öppna landskap och ett levande Sverige över hela landet. Jag hoppas att begreppet livsnödvändig verksamhet lyfts fram mer och mer medan begreppet miljöfarlig verksamhet tonas ned.

Herr talman! Ministern! Detta är en viktig fråga även för Moderaterna. Jag är tacksam över att Magnus lyfter den. Precis som Magnus undrar jag: Menar vi allvar med livsmedelsstrategin? Det ger ju helt fel signaler när man i ett mer och mer urbaniserat samhälle pratar om att jordbruket är en miljöfarlig verksamhet. Jag skulle kunna sträcka mig till att den är miljöpåverkande, för det är den. Det finns inga som bevarar biologiskt mångfald så väl som svenska lantbrukare gör i dag. De producerar under några av världens absolut hårdaste miljö och djurskyddsregler, och man gör det stolt och med rak rygg. Vi ger inte några bra signaler genom att säga att jordbruket är en miljöfarlig verksamhet, utan den är miljöpåverkande. När vi i stället höjer skatter, hittar på mer regler och byråkrati kring produktionen driver man ju produktionen ut ur landet. Då blir jordbruket miljöfarligt, det vet vi. Men i Sverige produceras miljövänlig mat, ekologiskt och konventionellt, och det ska man fortsätta med på det sätt som man gör. Svenska lantbrukare lever i samklang med naturen och har gjort det genom historien under flera tusen år, och det ska de få fortsätta med. Men nu får man bjuda till och säga som det verkligen är att de gör någonting bra. Då ska jordbruket inte belastas med att vi säger: Det som ni gör nu är miljöfarligt. Nej, det är miljöpåverkande.
Herr talman! Jag vill börja med att säga att jag gläder mig åt den entusiasm som uppenbarligen finns här i kammaren för livsmedelsstrategin. Det var verkligen dags att vi samlade oss kring den viktiga jordbrukssektorn, kring att vända den negativa utvecklingen och öka livsmedelsproduktionen i Sverige. Det är viktigt av många olika skäl. Det är viktigt för vår resiliens. Vi ska vara ett stabilt land som tål förändringar i omvärlden. Det är viktigt för att hela Sverige ska leva och för att vi ska ha ett fungerande företagsklimat över landet. Det är viktigt också av miljöskäl. Som alla känner till lade regeringen i januari fram en proposition om en livsmedelsstrategi till riksdagen. Det övergripande målet för denna strategi är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ska öka. Där står vi nu samlade. Inom denna strategi föreslås en lång rad konkreta åtgärder för att stärka hela livsmedelssektorn. Med dessa åtgärder vill vi visa att vi står sida vid sida med dem som producerar mat i Sverige. De ska veta att de är värdefulla, det kan inte sägas alltför ofta. Det förs här resonemang om ett juridiskt begrepp som är mycket väl etablerat i miljöbalken och tidigare, och det har spridits i en lång rad lagar och förordningar. Det låter kanske enkelt att ändra ett begrepp, men förminska inte den processen! Jag vill uppmana till sans med tanke på det arbete som det skulle innebära att åta sig en sådan uppgift, inte minst om man ska börja att skilja på olika verksamheter. Det argumenteras för att jordbruket inte kan kallas för miljöfarlig verksamhet, eftersom verksamheten är viktig. Sjukhus är till för att stötta och vårda, men det finns risker med sjukhusens verksamhet. Vi måste också vara överens om att det finns risker förknippade med jordbruket och att det ger en effekt på miljön. Det regleras bland annat i miljöbalken. Det blir också som ett moment 22. Varje gång som det juridiska begreppet uttalas innebär det att man har negativ syn på jordbruket, och då etablerar vi den helt felaktiga bilden.

Herr talman! Tack, ministern, för ditt svar! Ministern vidhåller att jordbruk är en miljöfarlig verksamhet. Jag har slagit upp synonymen för farlig. Det stod bland annat att det är detsamma som hotande, olycksbådande, ödesdiger, skadlig, opålitlig och ohälsosam. Jag önskar att miljöministern skulle följa med mig på ett besök hos en jordbrukare i Sverige, till exempel en mjölkföretagare. När företagaren står i mjölkgropen och mjölkar sina kossor, tala då om för henne eller honom: Det som ni håller på med i gropen är olycksbådande, ödesdigert, skadligt och ohälsosamt. Vad innebär det att ministern inte vill ändra i miljöbalken? Jo, det ska jag berätta. Många jordbrukare vittnar om synsättet hos vissa handläggare som just har läst i miljöbalken att jordbruk är en miljöfarlig verksamhet. Då blir det - precis som jag talade om - misstänksamhet och det sägs att jordbrukare håller på med farliga grejer. Det sipprar ned så att myndighetspersoner påverkas negativt. Fokus hamnar faktiskt på att leta fel. Vi talade om signalvärde, att jordbrukare anser att livsmedelsstrategin inte är värd ett dugg om man inte menar det som sägs och är beslutat. Jordbrukare gör fantastiska insatser för vårt land. De producerar livsmedel, vårt lands matförsörjning som är helt avgörande för oss och vår framtid. Jordbrukare utför ekosystemtjänster. Tack vare jordbrukarna har vi biologisk mångfald i vårt land. Så min fråga till ministern är: Menar du att de jordbrukare som håller på med ekosystemtjänster och biologisk mångfald ägnar sig åt miljöfarlig verksamhet?

Herr talman! Tack, miljöministern, för svaret! Det här är en viktig debatt. Jag gläder mig åt det som statsrådet tydligt sa, att vi är överens om att jordbruksproduktionen ska och måste öka. Jag vill tillägga att den måste öka kraftigt, för den har gått kräftgång i flera decennier. Vi ska stå sida vid sida med bönderna eftersom de är värdefulla. Jag tackar för de orden. Det är verkligen viktigt att vi lyfter fram detta så att medborgare, skolungdom och andra inte får intrycket att bönder är mindre värdefulla och en belastning för miljö och djurskydd. Sverige har ett av världens bästa jordbruk och ett av världens bästa djurskydd. Vi påverkar miljön så lite negativt som möjligt, och det ska vi slå vakt om. Jag håller med Magnus Oscarsson och John Widegren om att det är ett bekymmer att jordbruket i miljöbalken klassas som miljöfarlig verksamhet tillsammans med gruvindustri, tung kemisk industri, petroindustri, skogsindustri och annat. Vi är överens om att vi ska arbeta för att minska de negativa miljöeffekterna av jordbruket. Men just att begreppet miljöfarligt klistras på jordbruket är ett bekymmer. Det handlar inte bara om miljöbalken utan över huvud taget om hur jordbruket adresseras i debatten. Jag hoppas att jordbrukets livsnödvändiga betydelse ska lyftas fram mer och mer. Det gäller också betydelsen för en levande landsbygd, för självförsörjningsgrad och för produktion av mat och energi. Vi bör fokusera mindre på det som är miljöpåverkande och borde kallas så.

Herr talman! Ministern! Tack så mycket för svaret och för debatten! Den är oerhört viktig, och vi ska fortsätta att föra den så länge som vi pratar om vår livsmedelsstrategi. Därför tycker jag att det är tråkigt att man har ingången att man inte kan ändra på begreppet och att det ger fel signaler att ändra på det, när det egentligen är precis tvärtom. Det ger rätt signaler att ändra på begreppet. Jag återkommer till att det är när vår livsmedelsproduktion exporteras utomlands som den blir miljöfarlig. Men när man behåller produktionen här i Sverige och gynnar den, då är den miljövänlig. Vi har ett miljövänligt svenskt jordbruk. Herr talman! Ska vi lyckas med att få fler människor i arbete och med att få in mer skattepengar till staten kan vi hämta detta i jordbruksproduktionen på landsbygden. Då ska vi ge jordbrukarna rätt spelregler och sådana förutsättningar att de varje dag med glädje stiger upp till sina djur och maskiner för att genomföra det hårda arbete som de alltid har gjort.
Herr talman! I februari presenterade vi i regeringen vår handlingsplan för livsmedelsstrategins genomförande. Före sommaren hade vi i princip vidtagit alla åtgärder i handlingsplanen till en kostnad av drygt 300 miljoner kronor. Totalt har regeringen avsatt 1 miljard för genomförandet. Vi kommer att fortsätta jobba för att öka den svenska livsmedelsproduktionen. Jag är otroligt glad över att vi har riksdagens stöd för den principiella inriktningen i detta arbete. Det är dags att vända trenden och öka den svenska livsmedelsproduktionen, och för att åstadkomma det - här är vi självklart helt överens - behöver vi starka och stolta bönder, vilket vi har i Sverige i dag. Det är också värt att nämna att det är en otrolig glädje att ta del av de nyheter som nu kommer om att jordbrukssektorn i stora delar har börjat gå mycket bättre. Lönsamheten ökar, mer i vissa sektorer än i andra. Vi ska inte på något sätt slappna av, men inte minst för mjölk och köttbönder går lönsamheten upp. Det är fantastiska nyheter. Men vi ska inte räkna med att detta bara fortsätter av sig självt, utan det är en signal till att fortsätta hålla i och ha ett långsiktigt arbete, så att det inte blir någon övergående trend utan en långsiktig utveckling. Det är otroligt viktigt för hela vårt land. Jag är inte så övertygad om att skolelever verkligen läser miljöprövningsförordningen väldigt noga, som det förs fram här i debatten. Jag skulle väl se fördelar om det vore så. Det är en väldigt intressant förordning, men jag vill ändå uttrycka tvivel i den delen. I den allmänna debatten om livsmedelsverksamheten har miljöbalken och dess förordningar en väldigt liten del. Även jag som miljöminister kan nog erkänna att det kan få vara så. Detta är inte det viktigaste i arbetet med livsmedelsstrategin. Det är självklart otroligt viktigt att miljölagstiftningen är fungerande och tillämpas och att den rådgivning som bönder ska få under miljöbalken fungerar väl. Inte minst är det viktigt att relationen mellan myndigheter och näringsidkare i alla delar fungerar väl och är respektfull. Fungerar det på något annat sätt ska man självklart reagera kraftfullt. Men det är inte huvuddelen av arbetet för att stärka livsmedelssektorn i Sverige. Det är inte heller huvuddelen av den allmänna debatten.

Herr talman! Jag tackar ministern för debatten. Vi kan konstatera att ministern inte vill ändra i miljöbalken, fast det är ett levande dokument. Vi kan också konstatera att det finns olika synsätt i olika länder på hur viktigt det är med livsmedelsproduktion. Ta bara skillnaderna mellan de nordiska länderna! I Finland handlar livsmedelsproduktion om försörjningsberedskap, nationellt försvar och säkerhetspolitik. I Norge är livsmedelsproduktionen bland annat till för att främja landsbygden och minska klyftan mellan stad och land. I Danmark är livsmedelsproduktion en självklar affärsmöjlighet. Här hemma i Sverige är livsmedelsproduktion en miljöfarlig verksamhet. Jag har som ledamot här i riksdagen ett stort ansvar att tala gott om Sveriges bönder och i enlighet med livsmedelsstrategin fatta beslut som gynnar vårt jordbruk här i Sverige. Min avslutande fråga till ministern är: Är ministern beredd att ta ansvaret att i enlighet med livsmedelsstrategin fatta beslut som gynnar hela jordbrukssektorn i Sverige?
Herr talman! Regeringen arbetar mycket intensivt för att genomföra livsmedelsstrategin så som den ser ut. Jag vill reagera mot påståendet att det skulle finnas någon koppling mellan det som vi är överens om - livsmedelsstrategin så som den är förhandlad och formulerad - och eventuella ändringar i miljöbalken. Någon sådan del av livsmedelsstrategin finns helt enkelt inte. Den fokuserar på praktiska åtgärder för att öka livsmedelsproduktionen. En rad myndigheter är involverade, och vi har kraftfullt ökat de medel som finns tillgängliga för det arbetet. Det ger effekt, och det är jag stolt och glad över. Svar på interpellationer